Fru talman! Eva-Lena Jansson har ställt följande två frågor till mig: Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa att det kommer en proposition om infrastruktur till hösten? Avser statsrådet att vidta åtgärder för att Vägverket regionalt ska kunna öppna för lokala projekt som tidigare inte prioriterats? Det var inte länge sedan jag och Eva-Lena Jansson hade en interpellationsdebatt just om den här frågan. Jag vill inledningsvis återigen informera om att statens infrastrukturinvesteringar på vägsidan sker dels inom ramen för en nationell plan, dels genom länsplanerna. Genom länsplanerna kanaliserar staten resurser också till de mindre vägarna, till exempel väg 243 genom Degerfors. När det gäller Örebro län ligger ansvaret för prioriteringar inom länsplanen hos regionförbundet i Örebro län. Genomfart i Degerfors kommun finns inte med i Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län 2004-2015 . Projekt som inte tidigare prioriterats av länen får prövas på nytt i samband med den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2020. En infrastrukturproposition med planeringsramar för perioden 2010-2020 kommer att presenteras hösten 2008 i samband med budgetpropositionen för 2009. Samordningen i tiden med budgetpropositionen innebär att de ekonomiska förutsättningarna kommer att tydliggöras. En proposition hösten 2008 möjliggör också att väsentligt underlag som lämnats för inte så länge sedan - Stockholmsförhandlingen från Carl Cederschiöld och Koll framåt från Banverket och Vägverket - kan hanteras och inarbetas i propositionen. Efter riksdagens beslut med anledning av förslagen i propositionen kommer ett mer konkret arbete med prioritering av olika åtgärder utifrån deras nytta att genomföras. Som ett led i detta arbete kommer berörda myndigheter och regioner - länsstyrelser, kommunala samverkansorgan och självstyrelseorgan - att få i uppdrag att föreslå vilka åtgärder som ska prioriteras på nationell nivå. Regeringen kommer sedan att fastställa åtgärderna på nationell nivå för perioden fram till 2020, medan regionerna fastställer länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Jag är övertygad om att vi genom denna process med regional delaktighet får en effektiv användning av statens medel. Avslutningsvis planeras dessutom en närtidssatsning under hösten som minskar eftersläpningen i genomförandet av långsiktiga infrastrukturplaner. Genom närtidssatsningen säkras också att redan påbörjade projekt kan genomföras i ett rationellt tempo.

Fru talman! Jag har ställt frågor till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Att jag har ställt mina frågor hänger delvis ihop med det projekt som jag tidigare har ställt frågor om till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Men det handlar också om det besked som infrastrukturministern gav i riksdagen den 27 november om att regeringen planerade att lägga fram en proposition om infrastruktur under mars 2008. Så sade infrastrukturministern då. Sedan har man sagt via en debattartikel att regeringen ska göra detta till hösten. Samtidigt har finansministern gått ut och sagt att man måste skruva ned förväntningarna inför hösten. Arbetslösheten ökar, och tillväxten håller på att sjunka. Därför tycker jag att det är viktigt att få reda på om statsrådet kommer att vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa att det kommer en proposition om infrastrukturen till hösten. Fru talman! Statsrådet har väl delvis svarat på min fråga. Men sedan har vi i andra debatter fått höra om regeringens nästan vidlyftiga löften om att satsa på infrastruktur. Jag har vid flertalet tillfällen debatterat med andra statsråd. Bland annat har statsrådet Mats Odell sagt att pengarna från försäljningen av Vin & Sprit ska gå till infrastruktursatsningar. Det innebär att vi då har 55 miljarder, förutom det som Åsa Torstensson och Anders Borg har kommit överens om. Jag skulle vilja höra av Åsa Torstensson, fru talman, om hon kan vidimera de uppgifter som jag har fått av Mats Odell. Handlar det om 55 miljarder, direkt från försäljning av Vin & Sprit? Sedan vill jag komma tillbaka till det projekt som jag har skrivit om, som finns i Degerfors. Anledningen till att jag tar upp det igen är att jag var på ett möte i Degerfors där länsstyrelsen, regionförbundet, Vägverket, kommunen och jag deltog. Och länsstyrelsen har nu, tillsammans med Vägverket, börjat utreda frågan. Det jag försöker belysa gäller företaget Outokumpu i Degerfors - och nu ska ni veta att Degerfors är en liten ort som har plågats av neddragningar på järnverket. Nu säger företaget Outokumpu: Vi satsar 1,8 miljarder. 1,8 miljarder är väldigt mycket pengar, fru talman. Det är klart att det påverkar själva infrastrukturen. Outokumpu redovisade vid det här mötet att man förmodligen kommer att fördubbla transporterna till och från företaget i Degerfors. Därför är det ännu mer angeläget att få reda på av infrastrukturministern om man kan tänka sig att vid enstaka tillfällen, i väldigt extrema situationer, faktiskt vara med och bidra på ett särskilt sätt. Vi har sett att staten har gjort det vid andra tillfällen. Då har det handlat om att säkerställa arbetstillfällen, men det har också handlat om, vid vissa tillfällen, svårt utsatta regioner där man faktiskt har varit med och räddat jobb. Här handlar det om att företaget satsar pengar. Fru talman! I sitt svar hänvisar Åsa Torstensson till länsplanen. Jag känner väl till länsplanen, men det här är en extrem situation, så jag skulle vilja ha ett förtydligande, fru talman, vad gäller de frågorna.

Fru talman! Statsrådet Åsa Torstensson och alliansen har en viktig uppgift att i den kommande infrastrukturpropositionen försöka tillgodose så mycket som möjligt av de behov som finns på olika håll i landet. Alla är viktiga utifrån sina förutsättningar, lokala, regionala eller nationella. Eva-Lena Jansson lyfter här fram ett projekt som rör Degerfors kommun. Flera liknande exempel finns över hela landet. Men utan att gå händelserna i förväg inför hösten kan vi konstatera att alliansen inte kommer att kunna utgå från ett nolläge. Det beror på den förra regeringen. Den hade nog goda avsikter, hoppas jag. Men att man har lagt fram fina infrastrukturplaner på papperet utan att anslå tillräckliga medel har resulterat i luftslott och rosa - eller ska jag kanske säga röda? - drömmar. Fru talman! Jag tycker att vi ska vara tydliga. Det har ju efterfrågats av Socialdemokraterna i debatterna tidigare i dag. I infrastrukturplanen från 2004, som beslutades av den förra regeringen, saknas det 30 miljarder i investeringsmedel på vägsidan. Motsvarande siffran på järnvägssidan är nästan 60 miljarder kronor. Snacka om att det finns förväntningar ute i landet! Till detta ska läggas mångmiljardbelopp som saknas för drift och underhåll av vägar och järnvägar. Fru talman! Alliansen startar alltså inte från ett nolläge utan på ett minus - 80 miljarder. Inte ens 55 miljarder skulle räcka i det hänseendet. Det tycker jag är viktig information att lyfta fram, inte bara i den här debatten utan i alla debatter om infrastrukturinvesteringar.

Fru talman! Jag förstår Eva-Lena Janssons frågeställning med anledning av infrastrukturpropositionen, om den ska komma i mars eller till hösten. Det beskedet har ju getts under en lång tid. Den kommer i samband med höstens arbete och det naturliga arbetet med budgeten. Men jag förstår Eva-Lena Janssons frågeställning. När Socialdemokraterna själva skulle lämna ifrån sig en infrastrukturproposition försköts den i 18 månader. Därmed försköts också planperioden motsvarande två år. Men med tidsförskjutningen vad gäller den här infrastrukturpropositionen förskjuts inte planperioden som sådan. I övrigt har Eva-Lena Jansson fått information om hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dem på vägsidan vad gäller den nationella planen kontra länsplanerna. Vägverket har genom Region Mälardalen fått en förfrågan den 7 februari 2007 från Degerfors kommun angående alternativ till en genomfart i Degerfors. De svarade den 19 februari att den frågan måste hanteras inom ramen för arbetet med att upprätta nya länsplaner. Det är precis så som länsplanearbetet går till. I det sammanhanget kommer Vägverket naturligtvis att ha dialog med bland annat Degerfors för att sätta in det i sitt regionala sammanhang. För närvarande finns det inga handlingar framme eller några planer på alternativ till befintlig genomfart i Degerfors. Jag har inget mer att tillägga i den här frågan.
Fru talman! Jag ställde en fråga till statsrådet Torstensson med anledning av ett löfte som faktiskt har getts här om att man ska satsa de pengar man får in från försäljningen av Vin & Sprit på infrastruktur. Jag tycker att det är viktigt att statsrådet som är ansvarig för infrastruktur talar om ifall de 55 miljarderna från försäljningen av Vin & Sprit kommer att gå till infrastruktur. Det kommer i så fall att räcka till en hel del. Jag uppfattar att man hemskt gärna pratar om vad den tidigare, socialdemokratiska regeringen gjorde eller inte gjorde. Men jag efterlyser i den här debatten, fru talman, besked om vad den här regeringen avser att göra. Det är klart att jag blir bekymrad, därför att ända sedan den här regeringen kom till makten har man pratat om en infrastrukturproposition, men den har skjutits upp gång efter gång. Som jag säger i min interpellation har man lovat att den skulle komma till våren. Nu ska den komma till hösten, och vad blir det då? Det finns mycket som inte står i länsplanerna. Jag kan peka på ett exempel som kanske inte hör till de mest prioriterade frågorna men som kanske finns med, nämligen Citybanan som till viss del ska finansieras av kommuner och landsting. Jag tror inte att det var många kommunal och landstingsråd som hade förespeglats att de skulle ta ansvar för det som staten borde ta ansvar för. Nu är de beredda att ta detta ansvar, men jag tycker i alla fall att det är statens ansvar att satsa på infrastruktur. Jag vet vad länsstyrelsen har svarat och jag vet vad Vägverket har svarat. Vad jag försöker tydliggöra är att det finns extrema situationer där staten kan gå in och ta ett ansvar oavsett hur ett län ser ut. Det är klart att det alltid kommer att finnas vägar som bortprioriteras. Nu pekar jag på ett tydligt exempel där det har hänt något extremt efter det att länsplanen antogs. Då blir min fråga till statsrådet, fru talman, vad hon är beredd att göra, inte vad länsstyrelsen eller Vägverket lokalt tänker göra. Vad tänker statsrådet göra? Det kommer att uppstå flera situationer lokalt där det kan vara viktigt att staten går in och tar ett ansvar. Som sagt var: Är det 55 miljarder från försäljningen av Vin & Sprit som ska gå till infrastruktursatsningar? Det skulle jag gärna vilja veta.
Fru talman! Jag har lagt ett mycket tydligt ansvar på de regionala företrädarna, Banverket och Vägverket att ha lokala och regionala dialoger. Naturligtvis möter jag de regionala företrädarnas intresse och vilja att ta ansvar så att det blir ett logiskt transportnät och logiska kedjor av de olika transportslagen. Det kan inte göras bättre än på regional nivå. Länsplanerna har sin roll och de nationella planerna har sin roll. Jag ber Eva-Lena Jansson att ta kontakt med de regionala företrädarna och se till att man regionalt prioriterar Degerfors.

Fru talman! Jag förstår att Åsa Torstensson inte vill svara på min fråga. Men jag tycker faktiskt att det vore upplyftande om hon gjorde det, eftersom Mats Odell i denna kammare vid flera tillfällen har upprepat att det är viktigt att satsa på infrastruktur och att man därför säljer Vin & Sprit och får in 55 miljarder. Han har till och med fått instämmanden från partikamrater. Då blir min fråga: Vad säger infrastrukturministern? Blir det en satsning med 55 miljarder? Kommer de direkt från Vin & Sprit? Det vore bra om vi här kunde få ett klargörande, fru talman. Det tycker jag i alla fall. Den här frågan borde väl infrastrukturministern kunna svara på. Jag vet var beslutet fattas om länsplanen. Min fråga, som jag upprepat vid flera tillfällen men inte får svar på, är: Vad tycker statsrådet principiellt i frågan om det uppstår extrema situationer ute i landet? Kan det finnas möjlighet att staten vid just extrema tillfällen gör undantag och är med och pytsar ut pengar? Det är viktigt att få reda på det. Jag skulle vilja veta det här.